Herr talman! Varför ska vi lägga ned tid och pengar på att utvärdera en avreglering, frågar Johnny Gylling. Helt enkelt därför att vi måste lära av den, svarar jag. All avreglering kräver tydliga spelregler, och lika lite som jag tror att avreglering i sig alltid löser de problem som vi som konsumenter eller medborgare har är jag tvärsäker på att reglering gör det. Jag är inte beredd att stämma upp någon sång om att vi per automatik förbättrar järnvägstrafiken genom att avreglera den. Jag menar att vi måste dra erfarenheter av de tio år som har gått på alla de områden och marknader som vi har avreglerat. Vi har gjort det i en takt och på ett sätt som inte kan jämföras med vad som skett i många andra europeiska länder. Vi vet att vi som konsumenter på några områden har tjänat på detta. Det gäller till exempel beträffande telefonin. Det är billigare att ringa i dag än vad det var under den tid när telefonin var reglerad. På andra områden finns det en stor oro för om det verkligen har blivit bättre, till exempel när det gäller elmarknaden. Det är klart att vi innan vi eventuellt ska ta flera steg i en avreglering måste utvärdera de avregleringar som vi har gjort och se om det blev som vi hade tänkt oss. Kan man göra något annorlunda, eller krävs det tydligare spelregler för att marknadens aktörer verkligen ska agera på ett sådant sätt att de gynnar oss som medborgare? I en avreglering tar man ju i första hand företagsekonomisk hänsyn. Det vi som politiskt förtroendevalda nu vill göra är att också ta samhällsekonomisk hänsyn. Det är också en förutsättning när vi tittar på de statliga verken och myndigheterna. Precis som Karin Svensson Smith sade i sin inledning har vi där en helt annan insyn och dessutom en offentlighetsprincip som på många sätt är unik och som vi ska vara rädda om. Dessutom är de statliga myndigheterna och verken politiskt styrda. Vi vet att infrastrukturen är oerhört viktig för att vi i vårt land ska kunna nå många av de andra mål som vi har i samhället - om regionförstoring, om miljövänliga transporter och om andra saker. Som svar på Karin Svenssons Smiths fråga vill jag säga att alla de påpekanden som Karin Svensson Smith gjort är viktiga för oss att ta in i direktiven när vi nu ska utvärdera avregleringen, för att göra det på riktigt, för att våga ställa de kontroversiella frågorna och även för att vara säkra på att de svar som vi får både gynnar medborgarna och ligger i linje med de samhällsekonomiska intressen som vi vill att järnvägstrafiken ska främja.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret på frågorna. Jag har med ett exemplar av utvärderingen som ministern kan få efteråt. Jag uppskattar den ödmjukhet inför frågeställningen som jag hör i ministerns svar. Det är rätt svåra och allvarliga frågor det handlar om. Jag saknar däremot någon uppgift om Tåg i Bergslagen, men jag hoppas att jag kan få det vid något senare tillfälle. När det gäller avregleringen och konkurrensutsättningen av trafiken på Europas järnvägar var ju syftet att det skulle leda till fler aktörer, ökad effektivitet och större nytta för resenärerna. Nu har det gått några år sedan det började, så vi har ju lite facit i alla fall. Detta har nog pågått tillräckligt länge för att vi ska kunna dra några slutsatser på europeisk basis. Då kan man se att fler aktörer har det nog inte blivit på europeisk nivå. Tyskland och Frankrike har ju inte bara motsatt sig konkurrens på spåren i sina egna länder, de har ju också tacksamt tagit emot andra, mer naiva, nationers inbjudan till konkurrens. Som jag bedömer resultatet har det blivit så att Tyskland och Frankrike har delat upp Europa mellan sig. Tyskland har tagit hand om en mycket stor andel av godstrafiken via Deutsche Post och på annat sätt i hela Europa, medan Frankrike via Connex har tagit över persontrafik i många länder. Connex har nu också lagt bud på Banverkets underhåll i norra Sverige, och de som bor där är mycket oroliga för om Banverket ska fastna för deras anbud. Johnny Gylling tar upp avregleringen i Storbritannien. Den brittiska regeringen har bestämt sig för att i förtid avsluta de privata entreprenörernas skötsel av spåren, och jag tror inte att det beslutet är en effekt av att den brittiska regeringen är särskilt fientlig gentemot marknadskrafter eller inte tycker att det är bra med konkurrens och effektivitet. Det är helt enkelt så att man har sett att säkerheten på järnvägen äventyras av vinstintressena, och därför har man bestämt sig för att staten måste ta ansvar för att järnvägstrafiken är det effektiva och kundvänliga reseslag som den borde vara. För vår del delar jag fullständigt Ulrica Messings uppfattning att tågtrafiken är av strategisk betydelse om vi ska nå de transportpolitiska målen. Vi måste hitta medel för att ytterligare kunna öka både gods och persontrafiken på spår.